Herr talman! Konstitutionsutskottets granskning i år av ”statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning” skiljer sig inte nämnvärt från tidigare års. Den nya regeringsformen, som börjat tillämpas 1975, ger ingen ändring i praxis därvidlag. Konstitutionsutskottet skall minst en gång om året meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning funnit förtjäna uppmärksamhet. Någon annan dramatik än den talarnas eget emotionella engagemang kan ge anledning till är väl inte att vänta i den här dechargedebatten. Regeringen kan numera ta dechargedebatten med rätt stort lugn. Det verkar inte heller vara någon oro i statsrådsbänkarna. Men det är ett överdrivet lugn, och brukar ju så vara under de här debatterna. Detta är inte forum för misstroendevotum, men det föreligger ju ändå två anmärkningsärenden i dag. Det är två, herr ordförande i konstitutionsutskottet, och inte ett som herr ordföranden nämnde. Fru Sigurdsen har faktiskt också drabbats av oppositionen. Jag tycker därför inte att regeringen skall ta dechargen så lugnt som den gör och nonchalera det tillfälle då riksdagen granskar dess fögderi. Men det finns gott hopp — vi har åtta timmar på oss; under den tiden kanske vi hinner få några lyssnare från regeringen. Granskningen har liksom i fjol varit av två slag. Med sikte på administrativ praxis har vi i år, som tidigare nämnts, fullföljt den stora undersökning som påbörjades i fjol av statsdepartementens organisation, ärendefördelning, personalutveckling och decentraliseringsåtgärder. Undersökningen i denna del har gällt statsrådsberedningen och utrikesdepartementet. Liksom tidigare har vi observerat den stora anhopningen av ärenden som avgörs av regeringen och rekommenderat ytterligare decentralisering. Utrikesdepartementet har genomgått en väsentlig omvandling och blivit bättre anpassat till de mångskiftande internationella engagemang som vi numera har. Utskottet framhåller det allmänna önskemålet om ökad information rörande internationella förhållanden och utrikespolitiska ställningstaganden. Utskottet har granskat regler och principer vid ingående av internationella överenskommelser och framhåller att den nya grundlagen ger riksdagen ett starkt inflytande över viktigare utrikespolitiska angelägenheter, något som på en speciell punkt också kommer att dryftas i dag. I bilaga till betänkandet återfinner man en omfattande exempelsamling med överenskommelser som ingåtts under 1972. Utrednings och remissväsendet har också behandlats. Herr Fiskesjö hade en fyllig framställning om det. Jag vill också rekommendera bilaga 6, som jag tycker är mycket informativ och föredömlig. Svensk författningssamling och dess utgivning har blivit en årlig följetong. Herr ordföranden tillät sig säga att man i princip nu har nått målet, så att inga lagar träder i kraft förrän folket meddelats genom Svensk författningssamlings utgivning. Visst har det blivit bättre, men det är också bara i princip. Den smala tidsmarginalen mellan lagars ikraftträdande och utgivningsdagen har ofta påtalats tidigare. Även om läget nu har förbättrats, är det uppseendeväckande att fortfarande en hel rad författningar under 1974 har trätt i kraft redan innan de utkommit från trycket. Någonting sådant borde icke få förekomma. Det är oförlåtligt. Propositionsavlämnandet till riksdagen är också dryftat i utskottsbetänkandet. Jag tycker det är en rätt bra skrivning där — avsevärt bestämdare och mera skärpt än vad herr Johanssons i Trollhättan anförande gav vid handen. Här har ju ingen förbättring märkts, snarare tvärtom. Under senare år har det blivit värre och värre. Nästan 20 96 av samtliga propositioner under våren 1974 har avlämnats efter propositionstidens utgång. Detta är synnerligen graverande. Att utskottets skrivning inte är ännu skarpare beror naturligtvis på att vi på båda sidor har försökt ena oss om en gemensam text. Det säger sig självt att det är ett oting med dessa anhopningar av propositioner och sena propositionsavlämnanden.

F. ö. är de flesta granskningsärenden som oppositionen tagit upp sådana där riksdagens uttalanden och beslut inte har blivit effektuerade av regeringen. Sådant anser nu herr Johansson att det är onödigt att ta upp; de där krumelurerna tycker han är obehövliga — och det förstår jag så väl att han tycker. Vi sveper oss i perfektionismens kappa, säger han, men vi kan inte dölja den politiska dräkten. Nej, herr Johansson, vi har ingen anledning att dölja vår politiska dräkt! Vår uppgift är att spela perfektionister. Vi är inte ute i ogjort väder, utan detta är en väsentlig del av konstitutionsutskottets uppgifter. Vi gör visserligen inga under, men det kan vara stort nog att regeringen vet att det finns någon som granskar dess fögderi — därigenom kan regeringen måhända skärpa sig något mer än vad annars kanske hade varit fallet. Under den gamla regeringsformens tid kunde regeringen hävda en rätt långtgående självständighet gentemot riksdagen, men sedan parlamentarismen har blivit inskriven i grundlagen och all makt utgår av folket måste regeringen se sig avsevärt mera bunden av riksdagens beslut. Förseningar och långa tidsintervaller mellan riksdagsbeslut och regeringsåtgärd måste mycket klart kunna motiveras. Sedan betänkandet lades på riksdagens bord har som nämnts den tragiska händelsen på västtyska ambassaden inträffat. Den accentuerar alldeles särskilt vad utskottet skriver om regler för extraordinära situationer. Visserligen uttalade statsministern efter terrordådet på ambassaden att man hade lyckats handlägga det hela framgångsrikt, och det kan man naturligtvis säga om man tänker på att man lyckades få tag på nästan alla terroristerna. Men ser man det från de drabbade familjernas sida kan man inte tala om någon framgång. Händelser av den här typen kommer att bli framtidens stora plåga under hopplöshetens förtecken. Samvetslösa våldsmän satsar oskyldiga människors liv i sitt spel med rättssamhället. Jag tycker att sådana händelser på ett kusligt sätt varslar om de yttersta tiderna — denna totala respektlöshet för värnlöst liv, denna totala tomhet på känslor för det oskyldiga lidandet. Det är självklart att det för samhällets företrädare uppstår en rad svåra ställningstaganden. Vem skall avgöra vad? Regeringen har naturligtvis det yttersta ansvaret, men i vad mån skall regeringen ingripa medan polisen agerar? Och när är det tid för polismakten att överlämna beslutandet till regeringen? Ambassaddramats första offer var militärattachén von Mirbach. Vem skall besluta huruvida man skall stå emot ett dödshot? Hur långt skall man gå till mötes? Jag tror att det är viktigt att man lägger märke till vad utskottet här skriver. Ordföranden i konstitutionsutskottet tyckte att det inte var mycket att göra åt det här, det hade gått hyggligt hittills och man skulle försöka undvika blodsutgjutelse. Men det är nog viktigt att vi tänker igenom kompetensområdena och verkställer den översyn av reglerna i sådana här situationer som utskottet nu rekommenderar. Liksom tidigare år är det praktiskt taget bara oppositionen som har kritiserat och funnit anledning att ge riksdagen ett och annat till känna vad gäller i varje fall enskilda statsråds agerande och deras fögderier. Regeringspartiets representanter i konstitutionsutskottet har lika fogligt som tidigare följt katekesens ord att tolka och ”tyda allt till det bästa”. Det låter ju uppbyggligt, men var sak på sin plats. Regeringen har verkligen en trogen livvakt i konstitutionsutskottets socialdemokratiska ledamöter. Jag vet mycket väl att vi kunde haft en sämre regering, herr talman, men att den skulle vara så fulländad att enskilda statsråd aldrig någonsin skulle kunna begå något fel, aldrig göra sig skyldiga till någon försummelse eller vidta någon åtgärd som skulle kunna diskuteras är naturligtvis helt uteslutet. Konstitutionsutskottet gör ju inget ont när det granskar och kritiserar. Det är dess uppgift, och det skall utskottet göra med argusöga. Liksom en regering behöver en aktiv opposition behöver den en granskande institution som konstitutionsutskottet. Sådant skärper. Därför skulle man kunna tillspetsa det hela litet och säga att socialdemokraterna sviker sin regering på den här punkten. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka att konstitutionsutskottets anmälan i denna del läggs till handlingarna.

Herr talman! Att granska regeringens fögderi hör till de viktiga uppgifterna för parlamentet i en demokrati. Vi kan se granskningen ur fyra olika synpunkter: Man kan granska regeringens handlande ur rent politiska aspekter, men den granskningen hör inte ihop med KU:s granskningsarbete. Man kan kontrollera huruvida regeringens åtgärder står i överensstämmelse med lagar och förordningar. Den kontrollen hör till KU:s granskningsarbete. Man kan vidare kontrollera hurdan regeringens administrativa praxis är. Även den delen ligger under konstitutionsutskottet och riksdagen. Slutligen kan man se efter hur regeringen har efterlevt riksdagens beslut, och detta hör definitivt till vårt granskningsarbete. När man finner att det inte råder överensstämmelse mellan regeringens handlande och riksdagens beslut och påtalar detta är det inte fråga om några underliga krumelurer, som KU:s ordförande tydligen har för sig att det är. Den delen av granskningen måste vara speciellt viktig när vi har en minoritetsregering. 1974 års riksdag fattade ett antal beslut som gick emot regeringen, och regeringen är trots allt skyldig att följa riksdagens beslut. Regeringen har ingen rätt att omtolka eller på annat sätt förändra riksdagens beslut som den t.ex. har gjort vad gäller besparingsutredningen. Det är helt enkelt så att om regeringen eller något statsråd inte vill följa riksdagens beslut, då finns det bara en lösning: regeringen eller statsrådet måste avgå. Jämfört med förra året har jag ett intryck av att man från regeringshåll delvis insett sin situation och i viss mån anpassat sitt handlande därefter, även om finansministerns agerande inte tyder på någon större vilja att följa riksdagens beslut. På en del punkter har vi inom konstitutionsutskottet varit rätt eniga. Tidigare talare har här berört vårt missnöje med det sätt på vilket propositionsavlämnandet sköts. Vi har även konstaterat att allt inte är till det bästa vad gäller utgivandet av författningssamlingen. Det har skett vissa faktiska förbättringar — det kan jag kanske hålla med om —- men bra är det inte ännu. Det krävs en skärpning på det området. Vidare har utskottet berört frågan om regeringens handlande i extraordinära situationer. När vi behandlade den frågan visste vi inte vad som skulle komma att hända på västtyska ambassaden. De frågorna kommer emellertid herr Molin att närmare beröra i sitt anförande, och jag kan därför avstå från att tala om dem. Att socialdemokraterna i snart sagt alla lägen försvarar statsråden har tyvärr blivit en tradition i svensk politik. De som finner att regeringen trots allt inte är ofelbar utan kanske har gjort ett misstag här och var betecknas som litet underliga krumelurer. Detta är andra året som vänsterpartiet kommunisterna har deltagit i granskningsarbetet, och det är bara att konstatera att vpk håller på att ansluta sig till den trista tradition som socialdemokraterna har skapat. Förra året var man från vpk kritisk mot regeringen på en enda punkt, den s.k. IB-affären. I år har vpk ingenting att anmärka på. Vpk godtar alltså att statsministern under förevändning att brev från en utländsk regeringschef skulle vara personliga bryter mot reglerna för diarieföring eller att finansministern i sina direktiv till den parlamentariska besparingsutredningen inte följer riksdagens beslut. Det finner vpk helt naturligt. Exemplen skulle kunna mångfaldigas på hur vpk i de här frågorna är ett rent stödparti till socialdemokraterna.

Herr talman! I förra årets granskningsarbete fanns en stor och väsentlig fråga, nämligen IB, den s.k. informationsbyrån. Resultatet av detta granskningsarbete blev två utförliga reservationer från vänsterpartiet kommunisterna i vilka vi riktade anmärkning mot ett statsråd. I kammardebatten riktade jag också kritik mot konstitutionsutskottets övriga ledamöter för att utskottet vägrade mig ta del av - för ärendet — väsentligt material. IB-affären var en fråga av stor politisk vikt. Det primära var inte här att hacka på speciella statsråd. Vad det handlade om var att slå vakt om svenska folkets rätt att fritt få tillhöra ett politiskt parti, att fritt få ha en politisk uppfattning utan att för den sakens skull riskera att hamna i en hemlig underrättelsetjänsts register. Det handlade vidare om att slå vakt om Sveriges fastlagda alliansfrihet. Sist och slutligen handlade det också om att slå vakt om vår tryckfrihet. Av detta följde att två statsråd gjordes ansvariga för att inte ha haft tillräcklig kontroll över IB:s och vissa myndigheters agerande. Resultatet av den kritik som riktades mot den tidigare hemliga underrättelsetjänsten blev som bekant att en rad utredningar tillsattes, bl.a. en som har till uppgift att komma med förslag till vilka arbetsformer som underrättelsetjänsten skall ha i framtiden. Det är otillfredsställande att denna utredning ännu inte kommit med sina förslag, men vi utgår från att man kan förvänta sig en sådan redovisning inom kort. Om jag sedan kort skall kommentera årets granskningsbetänkande vill jag säga att vpk inte funnit något som skulle motivera ett annat ställningstagande än utskottsmajoritetens. Utskottets ordförande betecknade i förra årets granskningsdebatt oppositionens agerande som hackspettspolitik. Jag tycker att den karakteristiken är ganska träffande när det gäller borgerlighetens reservationer och särskilda yttranden i det granskningsbetänkande som nu skall debatteras. Jag skall nämna några exempel. Socialdepartementet bifogade i ett pressmeddelande angående rörlig pensionsålder ett uttalande som LO chefen gjort i LO-nytt. Detta har uppkallat den samlade borgerligheten till en reservation. Jag kan faktiskt inte finna något konstitutionellt oriktigt i socialdepartementets förfaringssätt i den här aktuella frågan. Generellt är det naturligtvis inte tillfredsställande att i tid och otid använda den metod som här har använts. Jag betraktar det som en engångsföreteelse. På grund av den mångåriga kamp som lönarbetarna har fört för lägre pensionsålder är det naturligtvis viktigt vad LO anser om denna fråga. Att då använda enbart LO-chefens yttrande, med eller utan kopia från LO-nytt, kan ju inte ändra någonting i sak. De borgerligas agerande i den här frågan är ett indirekt angrepp mot LO och dess medlemmar. Moderaterna beklagar sig i en reservation över att prefixet Kunglig slopas i namnet på statliga myndigheter. Vi från vänsterpartiet kommunisterna hälsar detta slopande med tillfredsställelse, och slopandet är också i överensstämmelse med grundlagen och regeringsformen. Men vi skulle också naturligtvis helst sett att monarkin — den gamla feodala kvarlevan i vårt moderna samhälle — helt avskaffades och placerades på historiens skräphög. Det finns en allvarlig fråga i granskningsbetänkandet. Det är moderaterna som i en reservation går till angrepp mot skogsindustriprojektet i Demokratiska republiken Vietnam. Men detta är inte endast ett angrepp på det enskilda projektet i DRV utan ett angrepp mot den del av svensk biståndspolitik som gett och ger till resultat att biståndsinsatserna höjer de fattiga folkens levnadsnivå, främjar ekonomisk utveckling och medverkar till ökad social rättvisa. Demokratiska republiken Vietnam har utsatts för en förödande förstörelse utförd av USA. I DRV finns en regering som bygger sina beslut på hela folkets medverkan. Trots ett förödande angreppskrig mot DRV har detta lands regering och parti med hela folkets medverkan fortsatt sitt för hela folket viktiga sociala, kulturella och ekonomiska arbete. Det finns i DRV en regering med ett brett folkligt stöd, en regering som uppfyller alla de kriterier som gäller för svenska biståndsinsatser. Svenskt bistånd ger i DRV maximal effekt. Det är då helt i överensstämmelse med de av riksdagen fastlagda principerna om svenskt bistånd när svenska regeringen i sin länderprogrammering ingått det nu aktuella avtalet med DRV:s regering. Riksdagen har gett regeringen bemyndigande att göra bilaterala biståndsutfästelser för viss tid inom en viss ram. En av de väsentligaste fördelarna med länderprogrammering är ju att avtalsparterna kan planera samarbetets innehåll för flera år framåt. Det är denna viktiga princip i svensk biståndspolitik som moderaterna nu attackerar.

Herr talman! Med anknytning till vad utskottet säger om den konstitutionella nödvärnsrätten skall jag tillåta mig göra några reflexioner kring dramat på den västtyska ambassaden i Stockholm. Dramat fick inte det katastrofala slut som ett slag kunde befaras. Det krävde dock sitt offer i blod, och någon framgång för samhället finns det icke skäl att tala om. Förtjänsten av att inte det värsta inträffade tillkommer flera, främst regeringen och oppositionen i Bonn som stod fast vid att inte utlämna de i Tyskland för bl.a. mord åtalade terroristerna kort före det att rättegången mot dem skulle inledas. Förtjänsten tillkommer också den svenska polisen och justitieministern, som med berömvärt mod inledde den operation övertalning som aldrig skulle lyckas. Bland det mest avgörande var dock det misstag som terroristerna uppenbarligen begick — det säger polisen i dag — när de räknade fel på trotylens effekt. Det var de själva som satte i gång sprängapparaten, och det var de själva som träffades. Blodiga, skadade och vapenlösa var de sedan ett lätt byte. Vad kan vi då, herr talman, lära av det inträffade? 1. Hänsynslösheten och brutaliteten hos dagens politiska våldsverkare kan inte underskattas. Under åratal har Västtyskland i svenska informationsmedia utmålats såsom en polisstat, i vilken föga eller ingen hänsyn tas till den enskildes rättssäkerhet och i vilken vänsterextremister är föremål för hetsjakt och förföljelser. Denna skildring har varit djupt orättvis, och händelserna i Stockholm torde numera även inför svensk opionion belysa vad den västtyska ordningsmakten och västtyska regeringar av olika partifärg har haft att möta. Ett exempel, som vi har sett i TV: En av terrorgruppens mest framträdande talesmän, Ulrike Meinhof, formulerade sig en gång så här: ”En polis i uniform är ett svin. Med honom talar vi inte, vi skjuter. Poliser är nämligen inte människor så länge det är deras funktion och arbete att beskydda systemets förbrytelse.” När denna våldsanda går över våra gränser, måste den bekämpas även av ett samhälle som är och skall förbli öppet men som därför ej får vara försvarslöst vare sig utåt eller inåt. 2. Talet om terroristlagens obehövlighet i Sverige bör tystna. Lagen kommer att förlängas om några veckor, och den får i allt väsentligt inte mjukas upp. Den måste också kunna tillämpas mot terrorister, som har förövat sina dåd utanför Sveriges gränser. Uppgifter cirkulerar om att terrorister, gripna i Sverige, i något eller några fall tidigare har behandlats med silkesvantar. Har regeringen, som tidigare beslutat om utvisning av terrorister, låtit verkställa dessa beslut? I varje fall borde regeringen nu ha fått råg i ryggen i detta avseende. 3. Från extremt vänsterhåll — men inte bara därifrån — har man sökt göra begreppet lag och ordning i svensk mening till något fult och klandervärt. Men varje rättssamhälle förutsätter att medborgarna åtnjuter rättsskydd och att rättsordningen upprätthålles. Moderaterna tvekar inte att säga ut detta högt och öppet. 4. Hur är det med vår gränskontroll? Kanske måste den överses, framför allt den inre. Att terrorister finns på listor vid gränsstationerna är nog gott och väl, men om terrorister kan slinka igenom utan att iakttas, är det föga gagn med dessa listor. Nu, herr talman, övergår jag till vad vi i dag närmast skall behandla: Regeringen bör i nödsituationer se till att den har klara linjer för sitt handlande i extraordinära situationer, sådana som vi nu har upplevt flera av. Detta begärde faktiskt riksdagen redan år 1973 efter dramat på Bulltofta. Utskottets begäran var enhällig, och riksdagen biföll framställan utan votering. Efter Norrmalmstorgsdramat upprepades framställningen, och utskottet underströk då särskilt vikten av en fastare beslutsordning och dokumentation, inte minst med tanke på de tjänstemän som har att verkställa beslut i samband med extraordinära situationer. Men, herr talman, den 3 januari i år låter regeringen meddela att den har slutbehandlat riksdagsskrivelserna, dvs. att den har lagt papperen på hyllan. Vad regeringen åberopar för detta är t.ex. att den regelbundet upprättar s.k. engagemangslistor med uppgift om tid och platser för statsrådens besök eller semestrar. Är nu detta något att skryta med? Sådana uppgifter lämnas faktiskt inbördes i varje normal familj och i praktiskt taget alla företag. Att regeringen nu äntligen gör så är ett minimikrav och ingenting annat. När utskottet i år skärpt tonen och enhälligt sagt sig förutsätta att regeringen föranstaltar om en översyn av dessa bestämmelser, bör regeringen denna gång lyssna. Statsminister Palme sade på torsdagskvällen, och konstitutionsutskottets ordförande har sagt det i dag, att det är svårt att åstadkomma sådana regler. Det är riktigt, men därför får man inte kasta yxan i sjön. Sådana regler behövs. Några exempel: I Norrmalmstorgsfallet blev ett antal kriminalvårdsdirektörer uppringda från departementet med begäran om att en viss fånge skulle flyttas. Något skriftligt beslut fanns inte. Tjänstemännen i fråga måste naturligtvis fråga sig om de hade skyldighet att efterfölja sådana telefonsamtal. Vad blev deras eget ansvar i sådana fall? Ett annat fall: Var går gränsen för polisens operativa verksamhet och regeringens? Rikspolischefen sitter i kanslihuset, justitieministern är på brottsplatsen. Vilken kompetensfördelning finns mellan myndigheterna? Kan polisen arbeta utan inblandning i sina operationer? Ytterligare: Vilka är regeringens befogenheter i fråga om intagna på sjukhus? Var går gränsen i dessa fall mellan polis, regering och ansvarig läkare? Vidare när det gäller ambassadfrågan: Hur skall svensk ordningsmakt få till stånd det inflytande över ambassadernas yttre bevakning som kan vara nödvändigt, för ingen annan än svensk myndighet är väl i stånd att göra de politiska bedömningarna av riskerna? När har polisen rätt att ingripa innanför ambassadens dörrar? När måste den avbryta sin aktion, och hur kan den arbeta därstädes? Man behöver, herr talman, gå igenom allt detta. Man behöver se till att vi får hjälpregler och en översyn till gagn inte minst för regeringen.

Vad som skett — jag instämmer med herr Fiskesjö därvidlag — får självfallet inte inverka på våra normala regler och vår ordinarie kriminalvård. Det får inte heller inverka på medborgarnas rättsskydd. Men här är det fråga om en speciell kategori av människor, som gripits av en politisk fanatism, som icke skyr någonting, som är beredda till vad som helst för sina syften och som är beredda att offra andra utan hänsyn och även sig själva. Den kategorin får inte finna att Sverige är en utmärkt uppehållsplats för dem. Herr talman! Låt mig till sist yrka bifall till alla reservationer utom P och T.

Herr talman! Med anledning av vad konstitutionsutskottet i år anfört om prövning av behovet av särskilda regler för extraordinära situationer och mot bakgrund av den senaste veckans händelser skulle jag vilja göra en kort kommentar utan att för den skull ingå på en bedömning av den senaste veckans händelser. I konstitutionsutskottets dechargebetänkande 1973 tog utskottet upp frågan om regeringens handlande i vissa extraordinära situationer. Bakgrunden var regeringens agerande i samband med flygplanskapningen i september 1972. Utan att rikta kritik mot regeringens åtgärder konstaterade utskottet då att det inträffade aktualiserade frågan om särskilda regler för extraordinära situationer i framtiden. Konstitutionsutskottet menade att man borde söka åstadkomma en ordning som underlättade för regeringen att snabbt och effektivt agera i en nödsituation. Därutöver berörde utskottet möjligheterna att inom då gällande grundlagars ramar hålla en hög aktionsberedskap. Konstitutionsutskottet konstaterade att det fanns konstitutionella problem härvidlag. Dessa grundlagsmässiga problem har emellertid i och med antagandet av den nya grundlagen blivit mindre bekymmersamma. Genom att konseljen som beslutsforum har ersatts med regeringssammanträde har möjligheterna ökat att förena det konstitutionella regelsystemet med det praktiska handlandet i nödsituationer. Detta är, som konstitutionsutskottet understryker, givetvis värdefullt.

Jag vill emellertid, herr talman, starkt understryka att sådana regler aldrig kan bli något annat än en legal ram, inom vilken sunt förnuft och gott omdöme kan agera. Med den målsättningen har ett enhälligt utskott formulerat sitt önskemål angående den fortsatta handläggningen av dessa frågor.

Herr talman! Med anledning av händelserna på västtyska ambassaden vill jag säga att vi i vänsterpartiet kommunisterna självfallet tar bestämt avstånd från sådana politiska terrordåd som har utförts av Baader Meinhof-gruppen. Vi vänder oss samtidigt emot att den här sortens terrorgrupper skulle placeras till vänster på den politiska skalan. De hör inte hemma inom vänstern. De reaktionära lag-och-ordnings-elementen har nu en tendens att bubbla upp och kräva hårdare tag mot kriminalitet osv. Vi tillbakavisar också sådana försök att ta den här terrorgruppens aktioner till intäkt för att ytterligare skärpa lagarna. Jag skall inte gå in på terroristlagen, för den kommer att debatteras här i kammaren om någon vecka — men just det här aktuella fallet visar ju att terroristlagen inte haft någon funktion. Jag är överens med utskottets ordförande när det gäller gränsdragningen mellan polis och regering i extraordinära situationer, sådana som uppstod vid ambassaden. Jag tror att det är oerhört svårt att i någon lag bestämma var regeringen skall gå in. Det måste ligga på regeringen själv att i samråd med polisledningen avgöra sådana situationer från fall till fall.
Herr talman! Jag vill anknyta till det som nyss sades om de extraordinära situationerna. Vi menar precis vad vi har skrivit, nämligen att regeringen bör låta föranstalta om översyn i syfte att åstadkomma så klara handlingslinjer som möjligt. Det kan innebära en ramlagstiftning; jag tror inte att man kan ange lagrum för varje tänkt läge, men vissa handlingslinjer kan preciseras, man kan tänka igenom kompetensområden osv. Mycket sådant skulle kunna göras vid en översyn. Därför vill vi stå fast vid vad vi har skrivit. Det bör ju finnas möjlighet att i en motivtext diskutera de här situationerna, så att man får litet mer stoff till de handlingslinjer som måste anges i lagtext. Frågan om anmärkning mot statsrådet Sigurdsen kommer att tas upp av herr Hernelius om en stund, så vi kan kanske lämna den. Men även på den punkten skall man bara läsa innantill. Där står klart och tydligt: ”Med hänvisning till det anförda anser sig utskottet icke kunna underlåta att rikta anmärkning mot det statsråd som närmast haft ansvaret för frågans handläggning, statsrådet Sigurdsen.” Det kan inte uttryckas klarare. Att det står på sista sidan att där också finns annat vi vill ha sagt gör inte anmärkningen mindre betydelsefull. När det gäller mitt påstående om kritikens värde förstår jag att herr Johansson i Trollhättan inte riktigt kan känna som vi. Men vänta tills herr Johansson kommer i opposition. Vi skall hoppas att det inte dröjer så länge, för det betyder mycket för oss politiker att vi befinner oss där någon gång. Större socialdemokrater än herr Johansson i Trollhättan har ju uppskattat oppositionen och kritiken. Jag minns hur Tage Erlander flera gånger betygade sin uppskattning av oppositionen därför att den höll regeringen alert, vaken och observant. Jag skulle kunna tillägga att den kan förhindra frestelser till maktmissbruk. Sedan må man kalla kritikerna hajar eller vad man vill, men kritiken har ett värde för oss alla —- att man vet att man är föremål för iakttagelse och kritisk granskning. Den politiska dräkten kan vi ju icke lägga av så länge vi befinner oss i detta hus. Men jag tror inte att ens herr Johansson i Trollhättan vill hävda att vi har politiserat på så sätt att vi har velat förtiga sakförhållanden när vi har framfört våra påståenden. Det är för resten kansliet som har plockat fram allt det material som vi bygger på när vi söker visa t.ex. att regeringen inte har åtgärdat något riksdagens beslut.

Herr talman! Här har jag gått och inbillat mig att herr Johansson i Trollhättan och jag var rätt eniga om vissa grundläggande principer i fråga om parlamentarismen. Att t.ex. statsråd skall ha riksdagens förtroende tror jag vi fortfarande är eniga om. Sedan har jag också inbillat mig att herr Johansson liksom jag anser att ett statsråd skall följa riksdagens beslut. Men nu inför herr Johansson i Trollhättån en princip som är helt ny, åtminstone för mig. Han menar nämligen att statsrådets initiativrätt skulle sträcka sig så långt att han har rätt att strunta i riksdagens beslut när det behagar honom. Den tolkningen av initiativrätten får stå för herr Johansson. Jag och andra folkpartister kan inte dela den.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan hade några ytterligare reflexioner om propositionsavlämnandet, och han var förvånad över de uttryckssätt jag använde i anslutning till att jag kommenterade att frågan hänvisats till utredningen om riksdagens arbetsformer. Jag har ju gått med på den hänvisningen, och vi får väl i utredningen göra så gott vi kan. Men vad jag ytterligare vill understryka är att det hjälper inte vilka regler vi i utredningen blir ense om — och vilka regler som riksdagen sedan på vårt förslag godtar — om regeringen inte följer riksdagens beslut. Vi har ju regler om propositionsavlämnande. Propositionerna skall vara avlämnade senast den 31 mars. Vi skall också ha en spridning av propositionerna så att vi inte får en anhopning som ger riksdagen svårigheter. Detta är direkt inskrivet i riksdagsordningen. Jag tillät mig påpeka att en god början när det gäller att få rätsida på problemet skulle kunna vara att regeringen följde riksdagsordningens bestämmelser. Sedan tycker jag att de här resonemangen kring politisering är mycket egendomliga. Herr Johansson återkommer ständigt till att oppositionen tar politiska hänsyn i sin bedömning av granskningsärendena. Men det skulle, underförstått, inte gälla den socialdemokratiska halvan, som helhjärtat och helgjutet företräder den objektiva rättfärdigheten. Hela detta resonemang om politik och politisering tycker jag alltså är märkligt. Vad är politiska frågor, herr Johansson? Det är bl.a. alla frågor som behandlas i det här huset. Riksdagen är vårt främsta politiska organ. Varför då uttala ordet politik med denna vämjelse? Det är ju genom politiska beslut som vår demokrati förverkligas. Om det nu endast är så att herr Johansson menar att de frågor som minoriteten drivit i granskningsarbetet inte skulle vara förankrade i utskottets granskningsåligganden, så är det fel. Herr Johansson har i varje fall inte på något sätt kunnat visa detta. Samtliga de frågor som utskottet tagit upp faller väl inom ramen för utskottets uppgifter, såvitt jag kan förstå, och några från utskottets uppgifter i detta avseende fristående attacker mot regeringen är det över huvud taget inte fråga om. Sedan har jag också, när jag lyssnat till diskussionen, blivit litet förvånad över herr Johanssons sätt att behandla den eniga skrivning som utskottet gjort vad gäller regleringen av handlandet i nödsituationer. Det verkar som om herr Johansson ångrar att han gått med på denna skrivning. Men nu är det ju så att utskottet är enigt på denna punkt, och vi kräver alltså en översyn. Alla är medvetna om svårigheterna, men det är ju bl.a. därför att svårigheterna på detta område är så stora som det behövs en noggrann penetrering av alla tänkbara uppdykande problem i nödsituationer av det här slaget.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan tog upp frågan om det öppna samhället, och för att undvika varje försök till missförstånd från hans sida — det verkar uppriktigt sagt som om han inte hade hört vad jag sade eller också inte ville höra det — skall jag be att än en gång få läsa upp vad jag yttrade. Jag har faktiskt manuskript på den punkten: ”När denna våldsanda går över våra gränser, måste den bekämpas även av ett samhälle som är och skall förbli öppet men som därför ej får vara försvarslöst vare sig utåt eller inåt.” Är det inte nog besked, herr Johansson? Sedan frågar herr Johansson vilken hjälp man skulle ha haft av regler nu på Gärdet i Stockholm. Jag tror att man hade haft mycken hjälp av regler, herr Johansson. Jag tror att det för statsrådet Leijon hade varit en stor fördel att veta var kompetensen gick mellan sjukhusledningen, polisen och regeringen när hon gjorde sin bedömning av läget före transporten. Jag tror att det också hade varit av viss glädje för den operativa polisledningen att veta hur långt dess operationsmöjligheter sträckte sig inom ambassaden. Detta är bara två exempel. Man finner säkerligen många, många fler om man går igenom protokollen. Men dessutom hade de ansvariga, om det funnits bättre regler, haft det stödet i ryggen att de visste vilken plattform de stod på. Det är ganska viktigt det, herr Johansson. Och jag tror att konstitutionsutskottets tidigare agerande icke har varit helt betydelselöst. När Bulltoftahändelserna inträffade fanns det inte ens någon dokumentation, annat än den som upprättades långt i efterhand. Nu däremot har gjorts en mycket noggrann dokumentation från första stund. Det är ett framsteg, och jag hoppas att herr Johansson, när han nu försöker slingra sig ur dagens skrivning från utskottet eller i varje fall högst halvhjärtat ansluter sig till densamma, inte har något emot den förbättringen. Så var det detta med den hårda och den mjuka linjen. Ja, där talade jag om en på förhand tillkännagiven mjuk linje. Det är av viss betydelse i sammanhanget. Sedan kan man fråga: Vad är en hård linje och vad är en mjuk linje? I detta fall tillämpade väl Förbundsrepubliken Tyskland den hårda linjen. Sverige utvecklade kanske en mjuk linje när man erbjöd fri lejd. Men vad jag måste betona och upprepa är att jag tror att det är livsfarligt om kapare, terrorister och andra som kommer till Sverige tror sig veta att vad som än händer har de möjlighet till fri lejd från svenskt territorium. Det kan inte vara rimligt. Just en sådan politik skulle göra Sverige till tummelplats för terrorister, och det vill vi väl inte.

Herr talman! Det är helt klart att de ärenden vi tar upp inte alla är lika väsentliga, men vi har funnit anledning att ta upp dem. Jag tror inte vi skall diskutera dem nu — de kommer ju punkt för punkt. Vi får väl då se vad som är väsentligt och vad som är mindre väsentligt. Det hoppas jag skall framgå av diskussionen. Herr Johansson i Trollhättan säger att det är fråga om tolkning av riksdagens beslut och att tolkningen inte alltid är densamma. Nej, det är den inte. Men en sak är alltid densamma: socialdemokraterna i utskottet har ständigt och jämt samma tolkning som regeringen, och det är det som är litet förbryllande.
Herr talman! Bara några ord om den mjuka och den hårda linjen. I det konkreta fallet, herr Johansson, kan naturligtvis en mjuk linje, när det går som bäst, rädda liv. Men vad jag talade om var en på förhand tillkännagiven mjuk linje, som så att säga antyder fri lejd vad som än sker. Den är livsfarlig.

Herr talman! En och annan av de många i kammaren tycker kanske att vad som nu skall ske blir ett da capo av den debatt som ägde rum förra veckan — i onsdags. Det är det ingalunda, herr talman! Vad vi i onsdags debatterade var en fråga om framtiden, vad som skulle gälla i fortsättningen; vad vi i dag diskuterar och kommer att diskutera är däremot frågan om hur regeringen har handlat. Vad det nu gäller är den av delar av oppositionen ställda frågan: Varför underställde icke regeringen avtalet med Nordvietnam om skogsindustriprojektet, omfattande förpliktelser på 770 milj.kr., riksdagen innan detta avtal slöts?

Som skäl för att inte hänskjuta det stora avtalet till riksdagen har man angett att riksdagen år 1973 vid ett tillfälle hade uttalat att de olika biståndsavtalen icke behövde underställas riksdagen. Det är riktigt; så sade riksdagen. Och det är alldeles självklart att bakgrunden till det uttalandet var den mängd av smärre avtal som SIDA måste träffa och regeringen sedan bekräfta — rörande t.ex. vattenförsörjning för 1 milj.kr. här och 1 milj.kr. där. Småsaker, eller småpotatis, skulle vi kunna kalla det. Men det är lika klart att riksdagen därmed icke avsåg att stora och väsentliga frågor på detta vis skulle undandras riksdagens bedömning, och 770 milj.kr. är en stor fråga, även i tider av fallande penningvärde! Det är en stor förbindelse, det är en stor obligation, som riksdagen därmed ålägges utan att vara hörd av regeringen — det är ju riksdagen som i sista hand får infria detta avtal genom att bevilja anslag när utfästelsen väl är gjord. verksamheten Det var dessutom, herr talman, inget vanligt biståndsprojekt. Det var det största projektet i den svenska biståndspolitikens korta historia.

Det var ett projekt som därtill skulle börja verka under en tid då icke krigstillstånd rådde, men någon sorts stillestånd, ett stillestånd som var så löst att det mycket snabbt kunde övergå i krig. Så blev också fallet. I dag ser vi att Nordvietnams divisioner, plan och krigsmaskineri segerrikt har gått över halvön i fråga. Vi ser också — och det må vara en erinran för de många svenskar som på Sergels torg ropade: ”Följ Parisavtalet!” — att det tydligen inte längre är tal om att följa detta Parisavtal. Detta bör också vara en erinran för den svenska regeringen, som från denna talarstol gång efter annan ensidigt har lagt skulden för att Parisavtalet icke följdes på en part i kriget och som väl nu också måste säga något, när den andra parten visat sig icke ha det minsta intresse av att följa detta avtal. — Men detta var litet vid sidan om biståndsverksamheten. Vad jag vill komma till är att ett avtal av denna storleksordning och omfattning självfallet borde ha underställts riksdagen. Det fanns tid till det. Avtalet slöts i augusti, och riksdagen skulle som bekant sammanträda redan i oktober, då det hade gått att behandla ärendet. Konstitutionsutskottets majoritet säger nu till försvar för regeringen att riksdagen genom utrikesutskottet har fått förtrolig information om länderplanering för de två budgetår som följer efter det budgetår som statsverkspropositionen avser. Vi har förut i denna kammare talat om den informationen. Den består i en papperslapp som förtroligt överlämnades till utrikesutskottets ledamöter. Den överlämnades under uttryckligt angivande av att den inte är bindande, att den är ett tjänstemannapapper som ingen tar ansvar för. Den är t.o.m. så slarvigt uppgjord att där finns grova räknefel på betydande belopp som tydligen inte behövde korrigeras inför föredragningen i utskottet. Den papperslappen ligger till grund för riksdagens information. Men inte nog med det; man upplyser efteråt om att sedan denna s.k. information givits utrikesutskottet är regeringen i sin fulla rätt att teckna avtal med olika stater och regeringar. Att man vill ha det förtroligt beror på — det sades också här förra veckan — att man inte gärna vill lämna ut dessa uppgifter till allmän kännedom. Kan man då säga att riksdagen är informerad? Kan man säga att det finns beslut i riksdagen som skulle onödiggöra att riksdagen i vanlig ordning underställs en fråga av den omfattning som jag nämnde? Jag vill i det sammanhanget också säga att det är förvånande att finna att konstitutionsutskottets majoritet uttalar att från de synpunkter som utskottet har att företräda synes anledning inte finnas att ändra den praxis som föreligger beträffande hithörande frågors behandling. Skulle konsti tutionsutskottet alltså vara till freds med att papperslappar av detta slag ligger till grund för riksdagsbeslut vid sidan av vanlig tågordning? Skulle utskottets majoritet finna detta riktigt och lämpligt? Det är i så fall ett häpnadsväckande uttalande. Jag tror att utskottet vid ett annat tillfälle får fundera en gång till på om detta verkligen kan vara förenligt med vad utskottet menar. Förra veckan förekom en annan häpnadsväckande diskussion. Det var fru statsrådet Sigurdsen som förklarade — det finns att läsa i protokollet —- att det skulle väcka ont blod och förvåning i respektive u-land om man fick reda på att innan avtal kunde slutas skulle den svenska regeringen behöva gå till Sveriges riksdag. Vad är nu detta för trams? Skulle det kunna väcka ont blod eller förvåning i ett u-land om vi följer vår konstitution och vår författning? Det kan väl inte vara meningen att vi skall ändra vår konstitutionella sedvänja därför att man i u-landet i fråga inte känner till eller förstår vår författning? Det senare är begripligt med tanke på att en del av dessa länder är diktaturer, några av ganska grymt slag såsom Cuba. Fru Sigurdsen sade också att det skulle vara byråkratiskt att gå till riksdagen i sådana här frågor. Ja, det är naturligtvis alltid byråkratiskt att gå till riksdagen! Det är ett stort maskineri. Man skall skriva proposition, den skall läggas hos talmannen, den skall behandlas av ett utskott, den skall ge upphov till ett utskottsbetänkande som i sin tur skall ge upphov till en riksdagens skrivelse. En förskräcklig byråkrati! Hur mycket bättre vore det inte att avskaffa riksdagen, att avskaffa hela vandringen via proposition, utskottsbetänkande, beslut och skrivelse! Det menar självfallet inte fru Sigurdsen, men man har rätt att begära att ett statsråd uttrycker sig mer nyanserat — för att karakterisera yttrandet milt —- än hon gjorde i det sammanhanget. Jag skall också ta upp en annan fråga. Här finns en broschyr, utgiven av SIDA i massupplaga. Ja, frågan är väl om det inte är UD:s biståndsavdelning som egentligen har givit ut den, men SIDA distribuerar den. Där står det om u-hjälpen: ”Det är riksdagen som på förslag av regeringen fattar alla väsentliga beslut, när det gäller inriktningen och anslagen till biståndsverksamheten.” — Det är verkligen ingen objektiv upplysning. Det finns inte många sanna ord i den meningen. Riksdagen har icke haft att behandla u-hjälp principiellt annat än när det gällt ettårsbudgeter. I övrigt har riksdagen bundits till stor del av regeringens utfästelser — någon gång på sistone med stöd av ett sådant där papper. Här finns också en annan fråga: Riksdagen gav för åtskilliga år sedan fullmakt för regeringen att göra utfästelser till ett begränsat belopp. Detta upprepades senare och fullmakten vidgades. År 1974, under då gällande grundlag, var det just denna fullmakt som åberopades, en fullmakt som då gällde mellan 4 och 5 miljarder, som regeringen skulle ha möjlighet att göra utfästelser om utan riksdagens hörande. Det stämde inte med tidigare grundlag. Enligt den kunde man bara ge anslag för ett år i taget, även om det kunde förekomma undantag t.ex. i fråga om ett organi verksamheten sationsbeslut. Jag har inte hört någon som har sagt att det stod i överensstämmelse med tidigare grundlag. Ändå finner konstitutionsutskottet icke anledning att göra något uttalande i det sammanhanget. Om nu utskottet och dess majoritet inte ville rikta någon anmärkning mot regeringen utan fann olika förmildrande skäl, t.ex. det tidigare riksdagsbeslut som jag nyss nämnde, speciella situationer eller något annat, då kunde man väl i alla fall ha noterat att överensstämmelsen med grundlagen icke var så bra. Inte ett ord om detta finns i utskottsbetänkandet! Tvärtom står det i betänkandet: ”Ej heller har utskottet kunnat finna att regeringen utnyttjat det bemyndigande som riksdagen lämnat att göra fleråriga biståndsutfästelser på ett sätt som strider mot grundlagen.” Observera att jag fortfarande talar om föregående grundlag. Den nu gällande innehåller i stort sett samma bestämmelser i fråga om riksdagens rättigheter att bli hörd när det gäller avtal med främmande makt. Den innehåller däremot icke samma bestämmelser om utfästelser, eftersom den nya grundlagen för särskilda situationer har infört möjlighet för riksdagen att fatta flerårsbeslut. Jag skulle också vilja fråga utskottets majoritet: Menar man — och skulle det vara motiveringen för passiviteten — att ett riksdagsbeslut skulle sätta sig över grundlagen, nämligen att genom det beslut som riksdagen fattat tidigare om biståndsavtalen och om utfästelserna grundlagen skulle sättas ur kraft? Det kan man naturligtvis inte mena. Det kan inte vara riktigt att den tanken finns hos någon i utskottet. Men hur kan man då försvara sin passivitet? Jag tror att vi har anledning att hålla grundlagen i akt, att vakta kring vår grundlag och inte låta olika händelser eller bedömningar influera på dess rättskraft. När man ser hur utskottsmajoriteten har behandlat den här frågan grips man av ett visst missmod inför vad en grundlagsbehandling i sedvanlig ordning egentligen är värd. Är det någon mening i att lägga ner så mycken möda på att utforma grundlagsparagrafer när man i en given situation ändå bryr sig ytterst litet om vad som står i paragraferna och är beredd att stryka över och gå vidare, att inte ens på allvar diskutera grundlagsenligheten i ett beslut eller uttalande? Herr talman! Det framställs i den reservation jag nu talar om ett klart anmärkningsyrkande mot fru Sigurdsen av här åberopad anledning. När herr Johansson i Trollhättan nyss sökte göra gällande att man förminskat dess värde genom att placera detta tidigare i stycket tror jag nog att herr Johansson insåg att det var fråga om en redaktionell fördelning av styckena och inte någon saklig ändring. Det är en anmärkning mot fru statsrådet Sigurdsen från moderata reservanter.

Herr talman! Jag skall ta upp den fråga som närmast hänför sig till reservationen C om det s.k. vetebiståndet. Den intensiva debatt som fördes här den 12 december förra året kommer väl alla ihåg. Den hade två orsaker. Dels hade vi det året fått uppleva, via massmedia, vad FAO-chefen kallade ”historiens största hungerkatastrof”. Dels hade vi det året fått en osedvanligt fin skörd här i landet och hade ett veteöverskott som då preliminärt beräknades till 1,1 miljarder ton, en siffra som sedan har visat sig vara riktig.

Men det underströks som bekant att en sådan insats skyndsamt skulle göras. Det var också i ett läge, där hungern dagligen skördade tusentals liv i de svårt drabbade områdena i Bangladesh och Västbengalen. Vad hände sedan efter den 12 december? Jo, vi reste hem, firade jul, åt och drack och vad vi nu fann på. Först 18 dagar senare, den 30 december, tog sig regeringen samman och uppdrog åt SIDA att upphandla brödsäd för den angivna summan. Dessförinnan hade regeringen haft två konseljtillfällen men uppenbarligen prioriterat andra ärenden framför katastrofinsatsen. Detta måste man anse vara ett underligt förfarande. På en enkel fråga, som jag ställde i riksdagen den 23 januari, meddelade fru Sigurdsen att det ”teoretiskt hade funnits möjlighet att fatta beslut den 18 december. Men regeringen hann inte och fattade alltså beslutet i konselj den 30 december.” Det var i och för sig inte något märkligt beslut att fatta. Det gällde ett anslag, som riksdagen hade ställt sig bakom. Redan vid debatten den 12 december var man på det klara med att Svensk Spannmålshandel hade nödvändiga 100 000 ton. Om så inte varit fallet, hade man fullmakt att ställa pengar till förfogande för annat, som kunde prioriteras av mottagarlandet för dess försörjning. Anslagsbeslutet krävde alltså inte några närmare undersökningar. Pengarna fanns redan på ett konto. Vi anser att regeringens omotiverade fördröjning på något sätt måste ges till känna. Varje dags fördröjning kostade ju många människoliv. Efter beslutet den 30 december dröjde det ända till den 6 februari, innan beslut fattades om destinationsländer och gåvoleveransernas storlek. Det senare beslutet skulle naturligtvis ha föregåtts av underhandlingar med resp. mottagarländer. I ett katastrofläge förvånas man över att statens kvarnar ändå mal så sakta. I sin skrivning försöker utskottsmajoriteten blanda bort korten genom en längre redogörelse för hur stor katastrofhjälp som Sverige har lämnat under det gångna året och under innevarande år samt vilka mottagarländerna är. Allt är noggrant angivet med belopp. Men man frågar sig vad detta har att göra med den konstitutionella frågan om regeringens handlande med anledning av riksdagens beslut den 12 december. Utskottet summerar en tvivelaktig sanning i slutklämmen, där det står: ”Enligt utskottets mening måste det naturligen ta viss tid innan klara besked angående leveranskvantiteter och leveransmöjligheter föreligger i ett fall som det förevarande.” Ja, det tror jag det. Men det förberedelsearbetet tillhörde skedet efter den 30 december och var SIDA:s huvudvärk och rakt inte regeringens julbekymmer.

Herr talman! I vad gäller skogindustriprojektet i Nordvietnam har jag kommit fram till den meningen att regeringen konstitutionellt inte handlat felaktigt. Såvitt jag förstår, är det svårt att finna någon anledning att från den synpunkten rikta anmärkning mot regeringen. Det är helt klart att principerna för den svenska biståndspolitiken måste ligga fast. Regeringen måste ha möjligheter att göra långsiktiga utfästelser. Dialogen med mottagarländerna måste kunna fortgå. Det är ju till sist de som skall bestämma vad de vill ha för hjälp. Det är ingenting som vi skall bestämma på olika håll här i Sverige. I det här fallet, när det var fråga om ett så stort belopp — det rörde sig ändå om åtminstone 750 milj.kr. — kan man däremot med all rätt, tycker jag, hävda att informationen till riksdagen inte har varit tillräcklig och att riksdagen kanske borde ha fått vara med betydligt mera. Herr verksamheten Jonnergård har sagt en del om detta, och jag finner inte anledning att utveckla mitt resonemang mera i det ärendet. Herr Werner i Malmö tog upp frågan om katastrofbiståndet till de svältdrabbade länderna. Som herr Werner alldeles riktigt påpekade, gick det en tid — en som jag tycker alldeles onödigt lång tid — innan regeringen tog sig samman och fattade beslutet om att SIDA skulle få de här pengarna. Det kan diskuteras om riksdagens beslut var bra. Själv tycker jag att det var ett alldeles otillräckligt beslut. Vi kunde ha gjort mera för att försöka hjälpa de svältdrabbade länderna. Men det faktum att majoriteten i riksdagen fattar beslut om den minsta möjliga katastrofhjälpen får ju inte på något sätt fördröja de åtgärder som vidtas. Regeringen kundedröja ett par extra veckor med att fatta sitt beslut, men svältdöden väntade inte, och jag tycker att det ligger i själva begreppet katastrofhjälp att den skall sättas in skyndsamt. Regeringen har inte i det här fallet handlat med största skyndsamhet, och det gör, herr talman, att jag vill yrka bifall till reservationen C.

Herr talman! Jag skall börja med att säga något om det avsnitt i granskningsbetänkandet som reservationen C anknyter till och som herr Werner i Malmö och herr Lindahl i Hamburgsund har yttrat sig om. De anser, och det tycker jag är intressant, det vara konstitutionellt viktigt att man vid bedömningen av regeringens åtgärder då det gäller katastrofinsatser ser till allvaret i riksdagens initiativ och allvaret i det beslut som riksdagen fattade den 12 december 1974. SIDA borde omgående ha fått möjlighet att verkställa de beslutade åtgärderna, sägs det i reservationen. Jag tycker att den principiella uppläggningen är intressant — i sak tycker jag ändå att reservanterna är ute i ogjort väder, men det är en annan fråga. Men ändå, principiellt håller jag med reservanterna. Riksdagens viljeyttring måste tolkas som krav på en snabb handling. I en parlamentarisk demokrati är riksdagens verkställande utskott regeringen. Den har att respektera sådana viljeyttringar från riksdagens sida. Tänk om herr Werner i Malmö när han placerar sig på den andra reservationen tillsammans med herr Hernelius ville hålla fast vid denna principiella syn i diskussionen om riksdagens viljeyttringar, exempelvis rörande biståndsutfästelserna. Även här rör det sig om ett intresse, ofta uttalat från riksdagens sida, att underlätta en snabb handling i förhållande till mottagarländerna och i enlighet med av riksdagen klart utstakade principer för planeringen och utvecklingsarbetet. Men där sätter sig moderaterna på bakhasorna. De vill inte längre vara med och verka för att riksdagens viljeyttring skall tillgodoses så väl som möjligt. Nu säger alltså herr Hernelius att det här avtalet med DRV borde ha presenterats för riksdagen. Men då vill jag gärna svara att regeringen har erhållit riksdagens bemyndigande att göra bilaterala biståndsutfästelser för viss tid och inom viss ram. Regeringen har inte, som också herr Jonnergård påpekat, överskridit den fullmakten. Motivet för detta planeringssystem har varit frihet för avtalsparterna att planera samarbetets innehåll flera år framåt. Riksdagen underströk detta i förra veckan när diskusionen fördes om utrikesutskottets betänkande. Nu säger herr Hernelius att det finns ingen anledning att tala om framtiden, utan man skall tala om det förgångna. Då tycker jag verkligen, herr Hernelius, att det avsnittet i herr Hernelius anförande, som hade en för honom ovanligt snorkig ton och som gällde statsrådet Sigurdsens uttalande i den debatten, borde har uteslutits ur herr Hernelius manuskript. Skall vi ha en konstitutionell debatt om det förgångna, skall vi väl hålla oss till detta också. Nu är det väl trots allt en något avslagen dryck som här serveras från herr Hernelius sida, i både figurlig och verklig bemärkelse. När moderaterna uppträder här i dag, har de inte med sig något annat parti i sakfrågorna. I konstitutionsutskottet har alltså herr Hernelius blivit långt mindre framgångsrik än i utrikesutskottet.

Det kunde enligt denne folkpartiföreträdare inte komma i fråga att bryta gällande principer för vår biståndsplanering. Men här vill nu alltså moderaterna i konstitutionsutskottet rikta en direkt anmärkning mot biståndsminister Gertrud Sigurdsen. Hon skulle ha underställt riksdagen avtalet med Demokratiska republiken Vietnam.

Det kan inte, som herr Hernelius sagt, i samtliga fall ha rört sig om bagateller, det måste också många gånger ha rört sig om viktiga frågor.

Jag vill också tillägga att riksdagen vid beslut om anslagen självfallet har avgörandet över projektens utformning och utseende. Då herr Hernelius i utrikesutskottet reserverar sig för en handläggning i den ena eller andra riktningen menar han naturligtvis att riksdagen, om den fattar verksamheten 60 ett sådant beslut, skall binda regeringen. Den moderata anmärkningen är nog mindre konstitutionellt betingad än den speglar ett missnöje över innebörden i riksdagens viljeyttring när det gäller planeringen av det här biståndsavtalet. Nu säger herr Hernelius att detta är ett mycket stort och omfattande avtal. Han nämner de osäkra kostnaderna osv. Men kom också ihåg att det här avtalet måste ses mot bakgrund av det oändliga hjälpbehovet.

Man måste se till denna bakgrund då man diskuterar förfarandet vid fastställandet av det här avtalet. Det är väl därför riksdagen vid flera tillfällen mycket klart har uttalat sig i enlighet med de här önskemålen, som regeringen har respekterat. Nu för herr Hernelius ett resonemang som innebär en kritik över huvud taget mot generella bilaterala biståndsutfästelser. Han säger att enligt då gällande grundlag medgavs inte en så långtgående fullmakt som 1972 års bemyndigande innebar. Ni inom utskottsmajoriteten vill väl inte gärna sätta grundlagen ur kraft, säger herr Hernelius. Nej, självfallet inte. Men herr Hernelius bör ju ändå observera att under den långa tid som 1809 års regeringsform existerade och tillämpades pågick en utveckling vid sidan om denna grundlag. Beslut fick även under den äldre regeringsformens tid budgetkonsekvenser, också för länge tid än för ett budgetår. Den som studerar förarbetena till den nya grundlagen, som herr Hernelius så förtjänstfullt har medverkat till under utredningsarbetet, finner ju att denna inte innebär något principiellt nytt. Den kodifierar en praxis som växte fram medan den äldre regeringsformen ännu var i kraft. Detta är något som inte bara gällt för biståndsutfästelser som sträcker sig över längre tid än ett budgetår. Det har också varit fallet med bemyndigande i vad gäller den långsiktiga planeringen inom försvaret. Herr Hernelius vet att det skedde förändringar på många punkter. Den nya regeringsformen innebar exempelvis att de sista resterna av den personliga kungamakten, som förelåg i formella bestämmelser, sopades bort. Herr Hernelius har bättre än de flesta moderater förstått att den ändringen inte innebar så stor avvikelse från praxis. Den kodifierade en utveckling vid sidan om grundlagen. Då man lyssnar till herr Hernelius kunde man tro att han argumenterade från den utgångspunkt att Montesquieus maktfördelningslära fortfarande skulle gälla. Det är väl riktigt att även enligt den nya grundlagen utrikespolitiken är en regeringens styrelsefunktion och att därför regeringen företräder Sverige i förhållande till andra stater vid ingående av internationella överenskommelser. Men i en parlamentarisk demokrati kan ju inte regeringen arbeta utan nära kontakt med riksdagen. I vissa fall kan det föreligga svårigheter att finna de rätta rutinerna för sam arbetet — och den frågan har något berörts av herrar Jonnergård och Lindahl i Hamburgsund — och nog bör man väl ändå erkänna att sådana svårigheter finns i det här speciella fallet. Det är därför oförsynt att mästra och karikera som herr Hernelius gjorde i utrikesdebatten i förra veckan och som han väl delvis gör även nu. Jag tror att utrikesutskottets uttalande från 1973, där det lämnades rekommendationer om hur man skall förfara för att få till stånd ett rimligt samarbete mellan regering och riksdag i dessa frågor, var ganska klokt upplagt.

Vi har ju i konstitutionsutskottet enbart haft herr Hernelius som rapportör när det gällt vad som hänt i utrikesutskottet. Dessa uttalanden står i viss kontrast till de interiörer från utrikesutskottet som herr Hernelius lämnat i konstitutionsutskottet.

Man måste ha klart för sig att utrikesutskottets ledamöter har möjlighet att ställa frågor i samband med en sådan föredragning och alltså delvis kan ha sig själva att skylla, om de gör föredragningen meningslös. De har möjligheter att skaffa sig grundliga informationer, och det är deras plikt att göra detta med tanke på de kontakter som de sedan kan ha med resp. riksdagsgrupper. Vidare skulle jag vilja citera vad Anna Lisa Lewén-Eliasson yttrade vid samma tillfälle.

Den diskussion som i dag har utvecklat sig kring dessa frågor är i många avseenden märklig. Jag har ett intryck av att man nog inte så verksamheten litet söker vilseföra riksdagen och allmänheten beträffande vad det egentligen är frågan om. Det sker ju ändå ett samråd mellan regeringen och riksdagen i dessa svåra frågor. Det är förvisso inte lätt att hitta någon metod där man ger riksdagen möjlighet att bli informerad i sådana här i och för sig viktiga utrikespolitiska frågor och samtidigt göra det så att det inte blir stötande eller svårt med hänsyn till samarbetet med dessa länder. Men det sker som sagt en sådan information.” Detta innebär att det finns en tydlig ambition hos regeringen att informera i dessa frågor som ändå är värd något större uppskattning än den herr Hernelius här tidigare har visat. Jag har ett intryck av att den konstitutionella kappa som herr Hernelius sveper in sig i kan dölja en och annan politisk värdering som inte har så mycket med dechargegranskningen att göra. Jag anser alltså att regeringens förfarande har varit riktigt och att anmärkningen mot biståndsminister Gertrud Sigurdsen i detta avseende inte är grundad.

Herr talman! Jag vill återvända ett litet slag till katastrofbiståndsbeslutet av den 12 december 1974. Jag noterade att herr Svensson i Eskilstuna instämmer med oss i att detta riksdagens beslut måste tolkas så, att snabbehandling är av nöden; jag vill minnas att orden föll ungefär på det sättet. Detta är ju glädjande, men herr Svensson menar att den senare handläggningen hos regeringen inte har fått någon uppskovseffekt, eftersom SIDA redan var informerad och följde debatten. Därom vet vi väl ingenting, herr Svensson. Man kan nog utgå ifrån att om regeringen hade tagit första bästa chans att besluta i anslagsfrågan hade det påverkat hela proceduren. Jag är övertygad om att det då inte hade behövt gå fem veckor för att man skulle ta kontakt med mottagarländerna och ordna med leveranser. Det har mycket stor betydelse, tror jag, hur man handlägger i högsta instans. Hade det varit en katastrof på närmare håll, i något skandinaviskt land, så hade man inte väntat i nästan tre veckor med att konfirmera det beslut som riksdagen fattat. Sådan herre, sådan dräng; det är ett psykologiskt samband mellan beslut och handling i olika instanser. I en skrivelse från regeringen till SIDA den 30 december står att riksdagen har beslutat ”om skyndsamma katastrofinsatser till ett värde av 100 milj.kr.”. Det måste på något sätt kännas besvärande att skriva så när man själv har tagit tre veckor på sig. Jag tycker inte att vi skall låta detta passera obemärkt. Det gäller hela svenska folket, och det gäller också de länder som vi skulle hjälpa. Detta kan ge anledning också till missförstånd.

Herr talman! Först bara några ord till herr Jonnergård. Det var faktiskt inte så att riksdagen avslog det uttalande som han åberopade; det bifölls av riksdagen. Det gällde ländervalet i samband med att ett land så att säga kom på fötter. Det var ett annat uttalande som riksdagen avslog, nämligen om fullmaktsstorlekarna. I båda fallen användes lottning. Men detta är en detalj. Sedan har jag lyssnat till herr Svensson i Eskilstuna, och jag har då bara erinrat mig den gamla satsen: Argumenteringen svag, höj rösten! Jag har verkligen ansträngt mig att finna en röd tråd i herr Svenssons anförande, men jag har inte funnit någon. Bara en slutsats har jag funnit, och den visste jag på förhand — att det inte fanns någon anledning till anmärkning mot regeringen. I övrigt är det en ålakista, skulle jag vilja säga, av missuppfattningar och underliga uttalanden att plocka i, om man skall analysera herr Svenssons anförande. Jag tror inte att jag vågar mig på försöket annat än på några punkter. Herr Svensson säger t.ex. att det är olämpligt att använda grundlagen som slagträ i ett ärende som har stöd hos hela svenska folket. Vad vet herr Svensson om det? Vem upplyser honom i Eskilstuna om vad svenska folket tycker i den här frågan? Det vet han inte det minsta om. Den övriga delen av resonemanget är ännu värre. När skall grundlagen inte användas om inte när det gäller prövning av sådana här frågor? Menar herr Svensson att om det finns stöd av svenska folket, enligt hans uppfattning, då kan man gå förbi grundlagen? Det är svårt att finna något vettigt i det resonemanget. Herr Svensson hyllar mig sedan personligen — och jag tackar för det —- för mina insatser i grundlagsarbetet. Men strax efteråt säger han att jag tycks leva kvar i tron på Montesquieus maktfördelningslära. Det måste vara en dålig grundlagsstiftare som tror att Montesquieu gäller i dag i Sverige, efter grundlagens antagande. Det stämmer inte heller särskilt bra. Riksdagen har avgörande inflytande på projektens inriktning och utformning, säger herr Svensson, och det visar hans uppenbara okunnighet i frågan — jag är ledsen att säga det. Han hinner knappast påstå detta förrän han konstaterar att inget biståndsavtal har underställts riksdagen. Var finns då det avgörande inflytandet? Jo, det finns i det papper som, herr Svensson, inte bara gäller Nordvietnam utan faktiskt alla mottagarländer. Här föreligger alltså en ny missuppfattning. Det är det papper som ligger till grund när riksdagen anslår pengar och med stöd av vilket regeringen, när det är överlämnat till utskottet under några timmar, känner sig ha anledning att ingå bindande avtal för riksdagens och svenska folkets räkning. Det är riksdagens avgörande inflytande på projektens inriktning och utformning! Om herr Svensson i Eskilstuna menar att riksdagen har avgörande inflytande på vilka mottagarländer som skall finnas, på storleken av det bilaterala och multilaterala biståndet, på storleken totalt, då har han helt rätt. Men med projektens utformning och inriktning har riksdagen inte mycket att skaffa. Det förekommer knappast någon debatt i utskotten om olika projekt och deras inriktning — det hänvisas med förtroende till SIDA och biståndsorganen. Det kan komma verksamheten upp principer — t.ex. missionens ställning och hur man skall ställa sig till befrielserörelser — men det är något helt annat än projektens inriktning och utformning. Herr Svensson säger också att man skall se framåt. Han hävdar att jag i förra veckan sagt att man skall se framåt men att jag i dag säger att man skall se tillbaka, och han fann det inte konsekvent när jag åberopade vad fru Sigurdsen hade sagt i förra veckan. Ja, det var ju faktiskt förfluten tid i alla fall, men det var inte det herr Svensson menade, utan han menade naturligtvis att det fanns ingen anledning att gräva i vad fru Sigurdsen sagt. Men det fanns det visst, för debatten rörde just det förflutna — den rörde grundlagsenligheten i vad som har skett beträffande projektet i Nordvietnam. Och därmed är vi tillbaka till vad som faktiskt är huvudfrågan. Först och främst skulle jag vilja fråga både herr Svensson och andra inom utskottsmajoriteten: Anser ni att regeringens åtagande i samband med avtalet stod i god överensstämmelse med då gällande grundlag? Anser ni det, så menar ni också att ett riksdagsbeslut går över grundlagen, och det är en ny statsrättsteori. Det är då inte möjligt att åberopa något mystiskt stöd från svenska folket i sammanhanget eller att säga att några vill sätta sig på bakhasorna för att hindra beslutens genomförande. Då får man nog precisera sig närmare. Jag måste också konkret till herr Svensson ställa frågan: Vad fanns det för skäl för regeringen att icke gå till riksdagen med detta avtal? Var man så rädd för att riksdagen skulle förkasta det? Det fanns det absolut ingen anledning till — det kan jag försäkra herr Svensson. Men det hade varit god sed att gå till riksdagen när det gäller ett belopp på 770 miljoner. Varför väntade man inte och gick till riksdagen? Sanningen är väl att där förelåg en politisk bundenhet. Man ville ha avtalet fort igenom, och då brydde man sig inte om att iaktta de regler som skall gälla. Varför gick regeringen inte i sitt eget intresse eljest till riksdagen för att få ett godkännande av detta principiellt nya och betydelsefulla projekt, få ett medgivande till dessa stora anslag för fem år framåt? Vad hindrade regeringen att göra det? Tidsförlusten från det att man tecknade avtalet till definitivt godkännande -— från augusti till oktober — hade ju varit ringa i förhållande till den tid som redan förflutit. Det är ytterst egendomligt att regeringen inte i sitt eget intresse gick till riksdagen. Då hade den ju också kunnat glädja sig åt att ha iakttagit grundlagen på ett helt annat sätt än nu, när den faktiskt har råkat ut för denna debatt, vilket kunde ha undvikits med litet god vilja och litet hänsyn till författningen.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

Orsaken till att jag uppehöll mig vid denna fråga litet utförligare var att jag tyckte att herr Hernelius karikerade läget en aning när han talade om informationen och viftade med den här lappen och ansåg att detta var karakteristiskt för regeringens ambitioner att informera. Jag vill här påpeka att det har förekommit en föredragning — vilket också vitsordades av herr Hernelius under debatten med Arne Geijer i onsdags — och då hade det naturligtvis varit möjligt för herr Hernelius och andra i utskottet att skaffa sig ytterligare informationer. Sedan talade herr Hernelius också om mitt framträdande här och karikerade det på samma sätt som han gjorde med biståndsminister Sigurdsens framträdande förra gången. Det tycker jag nog är någonting som herr Hernelius kunde syssla med som ledarskribent. Här i riksdagen bör vi diskutera själva sakfrågorna. Och vad jag här uttalade var att regeringen ju har erhållit riksdagens bemyndigande att göra bilaterala biståndsutfästelser för viss tid och inom en viss ram. Som motiv för det planeringssystemet har angivits en frihet för avtalsparterna att planera samarbetets innehåll flera år framåt. Och detta har godtagits av riksdagen. Det är också en regel som har följts när det gäller ett stort antal biståndsavtal. Man har utnyttjat detta bemyndigande. Att riksdagen har haft möjligheter att ta ställning till ramarna för biståndet är självklart, och riksdagen har också via utrikesutskottet haft möjligheter att skaffa verksamheten sig informationer och anlägga synpunkter på fördelningen. Vad sedan gäller det speciella projektet i Nordvietnam sade jag — det är alldeles riktigt att jag framhöll det, och det gjorde sig herr Hernelius lustig över — att det hade stöd av hela svenska folket. Ja, jag tror verkligen att jag kan understryka det — inte med hänvisning till något slags gallup eller liknande utan med stöd av riksdagens beslut och uttalanden i dessa frågor. Herr Hernelius har ju själv förordat förändringar i biståndsavtalet. Det har moderaterna gjort i olika reservationer i utskottet. Men de reservationerna har avslagits av riksdagen. Detsamma gäller om en rad andra reservationer i biståndsfrågor. Jag är alldeles säker på, att om riksdagen hade fattat ett annat beslut om biståndsutfästelserna i onsdags vid behandlingen av utrikesutskottets betänkande, så hade regeringen tvingats att följa det beslutet, och konstitutionsutskottet hade fått se till att det beslutet blev följt. Här finns alltså en procedurordning som tillgodoser våra krav i en parlamentarisk demokrati. Herr Hernelius svarade inte på mitt påstående att det har skett en utveckling av praxis vid sidan av gällande grundlag och att den nya grundlagen innebar något av en kodifiering av denna praxis. Jag tyckte inte att herr Hernelius i sin kritik mot mig tog hänsyn till mitt påstående, att handläggningen hade stöd av praxis som utvecklats vid sidan av grundlagen.
Herr talman! Jag skall ta upp herr Svenssons senaste påstående omedelbart. Jag behövde så mycket mindre instämma i herr Svenssons konstaterande av praxis och trenden som jag själv har påpekat detta i betänkandet och i motionen. Däremot kan herr Svensson icke finna stöd i praxis för att belopp av denna storleksordning undandras riksdagens bedömande. Att — såsom riksdagen nu senast gjort efter lottdragning — besluta att 7 miljarder skall ställas till regeringens disposition under en femårsperiod utan riksdagens hörande finns det inget stöd för i någon praxis, och det finns inget stöd för detta någon annanstans heller. Det är riksdagens eget beslut — med eller vid sidan av grundlagen lämnar jag öppet. När det gäller informationen till utrikesutskottet och det sammanträde som ägde rum på SIDA vill jag säga till herr Svensson att jag har vitsordat detta sammanträde. Det var ett minnesrikt sammanträde, herr Svensson. Vi som var med om det glömmer det nog inte. Det finns åtminstone ytterligare en i kammaren som var med och som kan bekräfta hur delade meningarna om projektet var även på SIDA-håll. Jag skall inte återge enskilda yttranden och påståenden under överläggningen. Den information vi fick i utrikesutskottet om projektet kom långt innan detta kommit till ett avgörande skede. Det var en information som väl inte direkt fick entusiasmen att svalla bland medlemmarna av utskottet. Men sedan har riksdagen inte behandlat frågan, för när utrikesutskottet nästa gång sammanträdde för behandlande av biståndsfrågor var avtalet underteck nat, icke för 500 miljoner som tidigare antyddes utan för 770 miljoner. Jag skall inte ytterligare förlänga debatten. Jag vill bara konstatera att herr Svensson klagade över att jag karikerade icke bara honom utan även statsrådet Sigurdsen. Han sade att karikera kunde jag göra som ledarskribent, men som riksdagsman borde jag vara saklig. Innebär det alltså att en ledarskribent ägnar sig åt karikatyrer, en riksdagsman är saklig? Herr Svensson förenar, såvitt jag vet, båda rollerna.
Herr talman! Den information som lämnades i utrikesutskottet får väl ett betydligt större intresse efter vad herr Hernelius nu meddelade. Den gav tydligen möjligheter till en ingående diskussion i dessa frågor, och då också möjligheter till olika initiativ från utrikesutskottets sida. Något annat vore väl egendomligt. Det hade väl då funnits möjligheter för herr Hernelius, om informationen var otillfredsställande, att påfordra ytterligare sammanträden och ytterligare information. Jag vill gärna understryka vad herr Hernelius i en stund av öppenhet ändå framhöll i utrikesdebatten, då han erkände att det inte är lätt att ordna informationen i dessa frågor. Han sade att man bör kunna diskutera igenom den proceduren för att nå fram till en så god lösning som möjligt av informationsproblemen.

Herr talman! Det är dock så att riksdagen har satts på understol här. Riksdagen har inte fått andra informationer än dem som herr Jonnergård här pekade på, nämligen de knapphändiga raderna. Utrikesutskottet har därjämte haft den oskattbara förmånen att under någon timmes tid få höra hur SIDA:s chefstjänstemän såg på projektet. Men i och med att utrikesutskottet förra året avslutade handläggningen av detta ärende — som då var föremål för anmälan från regeringens sida som icke begärde något bemyndigande eller beslut — var utskottets roll utspelad i fråga om biståndsverksamhet till Nordvietnam. Sedan kom bara genom telegrafen meddelandet om att avtalet på regeringens vägnar var slutet i Hanoi av statssekreterare Klackenberg. Borta var riksdagen, borta var utskottet.
Herr talman! Men ingen har i dag eller tidigare Vid sakbehandlingen ifrågasatt att man skulle slopa detta projekt eller detta avtal. Herr Hernelius har verkat för förändringar i det här avtalet men har inte velat gå så långt som till att vilja slopa det. Det tyder väl ändå på att planeringen av hjälpen till mottagarländerna och deras möjligheter att behandla dessa frågor har främjats genom den ordning som här har tillämpats.
Herr talman! Det är faktiskt så, herr Svensson, att det i motionen från moderat håll i år står att vi med hänsyn till det ingångna avtalet känner oss förpliktade att följa detsamma. Därför har moderaterna förra veckan röstat för 210 milj.kr. till projektet i Nordvietnam. Det är orsaken; vi känner oss skyldiga att uppfylla de förpliktelser i avtalet som regeringen nu har låtit teckna för oss utan riksdagens hörande. Vi har i år endast kunnat yrka på förhandlingar om sådan ändring av avtalet, att de nya prisstegringar som kan tillkomma i varje fall icke skall drabba Sverige. Det är en ganska modest hemställan, som vi gjorde i det sammanhanget. Vad diskussionen i dag rör är frågan, om riksdagen inte borde ha underställts projektet och avtalet som sådant med tanke på det stora belopp det rör sig om, med tanke på de principiella nyheterna och med tanke på vikten av att grundlagen följs — den grundlag som då gällde.

Här rör det sig om ett både svårt och väsentligt ärende. Frågan är svår därför att utskottet inte har haft tillgång till brevet i fråga utan endast fått bekräftelse på att ett brev existerar. Den är väsentlig eftersom riksdagens bedömning av ärendet, den som vi skall göra här i dag, torde bli styrande för den framtida förtroliga informationen i utrikesnämnden. Ingen i konstitutionsutskottet kräver att få se brevet, det är självklart. Men vi reservanter förvånar oss över att brevet i fråga, när dess existens nu är känd, inte har delgivits utrikesnämndens ledamöter. Statsrådsberedningen och utskottsmajoriteten gör gällande att skrifterna i fråga — det rör sig alltså om flera — skall betraktas som privata meddelanden och inte som allmänna handlingar. Det skulle alltså vara skälet till att de inte har diarieförts och inte ansetts lämpliga att delges utrikesnämnden. Av statsminister Palmes brev till Gösta Bohman den 20 februari 1974 framgår emellertid att skrivelsen från statsministern till premiärminister Castro inte var ett privatbrev. Statsministern använder där uttrycket ”personliga skrivelser” och förklarar att han skrivit flera sådana brev som framför allt har berört bilaterala frågor. Bilaterala frågor är otvivelaktigt frågor av hög dignitet, och just därför kan de inte vara en privatsak regeringschefer emellan. Det är möjligt att premiärminister Castro ser saken så, men den svenska konstitutionen lär inte kännas vid en sådan bedömning. Här hjälper det nog inte att hänvisa till internationell praxis. — Nr 69 Sverige måste ha rätt att forma sin egen praxis efter vad det demokratiska Tisdagen den svenska statsskicket bjuder. 29 april 1975 Om nu brevet gällde bilaterala frågor — man får lätt den uppfattningen — blir detta speciellt intressant, då vi ju ganska nyligen här i kammaren Granskning av — senast för bara några minuter sedan — diskuterat u-hjälpen, fullmakt = statsrådens för regeringen och stödet till Cuba. Jag är medveten om att det är lönlöst — tjänsteutövning att ställa frågan men jag gör det trots allt: Vad är det för speciella saker — m.m. på gång just mellan Sverige och Cuba? Det borde alltså ha skett en re dovisning till utrikesnämnden, när nu en sådan begärdes. Statsministerns Informationen stannar ju inom den slutna krets som utrikesnämnden = skriftväxling med är. Jag vill understryka betydelsen av öppenhet och förtroende mellan = utländsk regerings regering och utrikesnämnd. Den är lika självklar vilken kulör regeringen — chef än må ha.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
Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort i detta ärende efter herr Nordins inlägg. Möjligen vill jag tillägga några punkter. Ett brev av denna karaktär måste enligt god ordning diarieföras. Hur skall det vara möjligt för ett land att bedriva utrikespolitik om skrivelser i ämbetet mellan ett lands statsminister och ett annat lands verklige ledare inte på något sätt noteras annat än möjligen i endera partens fickalmanacka eller något sådant?

Två brister har alltså uppdagats genom detta ärende. Den ena bristen är att diarieföring inte har ägt rum, vilket skall ske. Det finns inga privatbrev mellan statschefer och statsministrar annat än i alldeles exceptionella fall. Det är offentlig korrespondens i den mån den inte faller under hemligstämpeln, och det kan den självfallet göra även om den diarieföres. Det finns ingenting som säger att det är fråga om offentlig handling därför att den diarieföres —- det finns hemliga diarier. Den andra bristen jag vill påtala är att utrikesnämnden inte fått del av denna skriftväxling. Det är angeläget att utrikesnämnden får del av 69 sådan här korrespondens. Den principen har faktiskt regeringen alltid tillämpat, vilken regering det än har varit. Det har ju inte funnits så många regeringar att välja på — i varje fall inte i fråga om partifärg. Den regeln tillämpades under hela kriget t.ex., att om utrikesnämnden begärde att få veta något så fick den också veta det. Jag vet inte vad det kan vara för speciella ting mellan Sverige och Cuba som kan göra att i detta fall utrikesnämndens ledamöter icke skulle få insyn i breven. Det kanske finns någonting — vad vet jag! Att ärendet kommit upp här i dag är nog ganska nyttigt. Det har funnits en tendens, som vi märkte redan vid förra årets dechargedebatt, hos några ledamöter av regeringen att betrakta vissa brev som privata, som undandragna insyn trots att de rörde angelägenheter som föll direkt under vederbörande departement. Den tendensen får icke godtas av riksdag eller konstitutionsutskott. Den skulle reducera vår öppenhet när det gäller allmänna handlingar. Likaså måste vi hålla på att utrikesnämnden, som är riksdagens rådgivande organ i förhållande till regeringen, får den insyn den begär. Jag tror därför att det avgörande som senare kommer att äga rum här i kväll, vid en sen timme uppenbarligen, herr talman, blir av viss principiell betydelse.

Herr talman! Efter de två föregående inläggen kan jag fatta mig kort. Det är bara, att konstatera, som herr Hernelius sade, att det här är inte fråga om några privatbrev som växlats mellan två regeringschefer. När utskottsmajoriteten i betänkandet redogör för vilka principer som skall gälla för att en handling skall diarieföras och kommer fram till undantagen skriver man: ”Avser handlingen däremot mottagarens rent personliga angelägenheter —---”, då skall den inte behöva diarieföras. Det torde vara väldigt svårt att från socialdemokratiskt håll kunna hävda att detta var brev som rörde sig om rent personliga angelägenheter. Den riktiga tolkningen är nog att det var brev från en regeringschef till en annan om sådana frågor som de kan ha att avhandla. Och sådana brev skall helt enkelt diarieföras. Om det sedan skall vara ett öppet register, om handlingen skall offentliggöras eller hemlighållas är en helt annan sak. Det är helt andra bedömningar som ligger bakom det. Vi har inte krävt att skriftväxlingen skall offentliggöras — endast att den skall diarieföras. Det är en grundläggande princip. Här har statsministern på ett mycket tydligt sätt brustit och det finns, såvitt jag kan förstå, inget annat att göra i det här fallet än att bifalla reservationen D.